Herr talman! Med tillfredsställelse kan jag notera att det finns en betydande samsyn när det gäller de viktiga problem som är förknippade med våld i skolan. Vi accepterar inte våldstendenserna. Vi avvisar våldet i alla dess former. För att något ta upp de resonemang som hittills har förts i debatten kan det finnas anledning att kommentera inläggen på några punkter. Ingrid Ronne-Björkqvist tar upp frågan om arbetsmiljölagens tillämpning. Jag skall i det stycket be att få återkomma. I januari har jag nämligen ett interpellationssvar att ge Ulla Tillander som mera avgränsat handlar om lärarnas arbetssituation, och det finns då anledning att ta upp den delen av debatten. Jag kommer alltså att göra det vid det tillfället, som blir den 21 januari. Ann-Cathrine Haglund gör det mycket riktiga påpekandet att kampanjer inte löser problemen. Men kampanjer kan ibland vara ganska bra för att markera en avsikt, en vilja. Ann-Cathrine Haglund avslutade sitt inlägg med att ställa frågan: Krävs inte sådana åtgärder? Jag gick då ett ögonblick tillbaka till det som Ann-Cathrine Haglund redovisat i sitt anförande, men jag tycker faktiskt inte att hon föreslagit särskilt många konkreta åtgärder. Problemet när det gäller att motverka våld i skolan är ju att det inte är så förfärligt enkelt att hitta den konkreta lösningen eller att säga att man med en bestämd åtgärd kan lösa problemet. Vi får finna oss i att konstatera att vårt samhälle i långa stycken har en tendens att glorifiera våldet. Det är inte bara filmerna som gör det. Verkligheten runt omkring oss präglas i hög grad av våld och våldstendenser, även i den största av skalor, nämligen den som rör förhållandet mellan nationer, mellan stora nationer och små nationer. Vi har alltså anledning att avvisa den attityd som godkänner våld och förtryck. Vi håller med om — det är grunden för den filosofi som har präglat socialdemokratisk skolpolitik — att varje människa skall ha rätt att lyckas, att varje elev skall få tillräckligt med tid. I varje fall under senare tid torde jag ha varit den förste som i en budgetproposition har påpekat det som jag tyckte mycket elementära, nämligen att varje elev måste få tid, att också tiden skall ses som en resurs i skolan. Men mot det Ann-Cathrine Haglund sade måste jag ändå säga att jag inte ett ögonblick tror att man genom att utöka betygssättningen till alla stadier skulle åstadkomma att alla elever lyckas. Han som ständigt misslyckas om man ser till betyget på vad han lärt sig kommer ju aldrig att känna sig särskilt lyckad. Man måste däremot ge honom tid att lära sig det han behöver kunna. Det tycker jag är viktigt. Jag håller med om att andan i skolan betyder mycket. Därför kan man inte så kategoriskt som Larz Johansson gör säga att det i stora skolor blir våldsamheter, om man nu hårdrar resonemanget — jag gör det med avsikt för debattens skull för att se vart resonemanget för, och jag är medveten om att Larz Johansson inte uttryckte sig fullt så kategoriskt. Man kan inte hävda att alla stora skolor är dåliga. Jag har vid mina besök i skolor funnit att man kan ha en utomordentligt fin och varsam atmosfär också i den mycket stora skolan. Jag har också sett en och annan liten skola som något har påmint om djungel. Det finns alltså faktorer i skolans atmosfär som inte utan vidare låter sig förklaras men där vi har anledning att vara vaksamma. När vi ser tendenserna måste vi alltid ingripa. Jag vill i resonemang med Larz Johansson understryka att jag inte heller tror att det utan vidare är de stora klasserna som är problemet. Inom parentes kan jag säga att uppgiften att inga klasser skall ha fler elever än delningstalet står fast — de skall inte ha fler elever än så. Ett problem som jag tyckt mig märka på högstadiet är att klasserna i hög grad har upphört att finnas till som fungerande arbetsgemenskap. Klasserna är inte sammanhållna på högstadiet, och det innebär att den sociala kontroll som eleverna själva utövar inom ramen för klassen på många håll inte utövas i skolorna. Det är naturligtvis en nackdel. Skolan måste upprätthålla en elementär arbetsordning. Låt mig också när vi talar om våldet och vilka som utövar våldet säga att mobbning och våld hänger ihop. Det är möjligt att den som mobbar inte alltid är den som utövar det fysiska våldet, att den som utövar det fysiska våldet kan vara den som reagerar mot en mobbning som han har utsatts för. Mobbning och våld är egentligen två sidor av samma sak. Kortsiktigt kan vi lösa detta problem genom att mobilisera alla krafter när våldet dyker upp, genom att tala med föräldrarna, använda skolledare, se till att vuxna är beredda att ingripa. Långsiktigt skall vi hjälpas åt att återge åt skolan en grundläggande respekt. Då krävs det att både personalen — lärarna i första hand naturligtvis — och eleverna möts med stor respekt i skolan för sina avsikter och för sina ambitioner. I förlängningen handlar detta om att ge åt skolan karaktären av kulturinstitution i samhället snarare än utbildningsinstitut.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga. Jag gör dock den iakttagelsen att man mycket ofta, när man talar om problem av den här typen i skolan, återfaller i att säga att detta är en organisationsfråga eller en resursfråga. Inte minst brukar det vara så när man talar från skolmyndigheternas sida. Jag tror faktiskt inte att så är fallet. Alla problem hänger inte samman med organisation eller resurser. Det här problemet har mycket mer att göra med spelreglerna i skolsamhället. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att läraren inte skall stå ensam, utan att det skall finnas hjälp inom skolan utan att man för den skull behöver ropa på polis. Det skall man bara behöva göra när våldet är riktigt grovt. Därför tycker jag att det är hoppfullt att man i många kommuner och på många enskilda skolor har tagit itu med problemet från just denna utgångspunkt. Det som behövs är inte alltid organisatoriska förändringar eller resursförstärkningar. Det som hjälper är inte direktiv från skolöverstyrelsen utan att man i den enskilda skolan vågar ta itu med problemen och, inte minst, vågar kräva att föräldrarna tar sitt ansvar. Jag vill upprepa: Utan föräldrarnas stöd finns det inte en möjlighet att lösa det här problemet.
Herr talman! Jag är glad att statsrådet betonar den samsyn som vi har när det gäller våld, att vi alla gemensamt avvisar våld. Jag kan också hålla med om att kampanjer markerar vilja och visar att vi har en bestämd avvisande attityd mot våld. Jag instämmer också i att det är svårt att hitta en lösning och en utväg. Det krävs ju många lösningar, många utvägar, många åtgärder på många områden. Varje elev skall ha rätt att lyckas och få tillräckligt med tid — det håller statsrådet med om. Men det är ju just därför som det krävs fler valmöjligheter på högstadiet. Det är just därför som det krävs att skolan koncentrerar sig på det verkligt viktiga, så att alla elever får tillräckligt med tid. Det gäller särskilt de elever som har svårt för sig. I dag får ju eleverna inte välja. De får inte välja tillräckligt mycket efter sina anlag och sina förutsättningar. Därmed möter man inte varje elev med hans eller hennes problem, intressen, anlag och förutsättningar. Det är just därför som så många elever tycker att det inte är meningsfullt att gå i skolan och därför ägnar sig åt annat — bus, våld och bråk på olika sätt. De tycker inte att skolan ger just dem någonting. Statsrådet sade inte någonting om familjepolitiken. Det är visserligen inte statsrådets område, men ändå måste man här betona hur viktigt det är att vuxna människor ges stöd som fostrare av ungdomar, som förmedlare av normer. Det är väsentligt att familjepolitiken ger föräldrarna möjlighet att välja den livsform som de tycker passar familjen bäst, den barnomsorg som de anser ger barnen den bästa vården, den bästa uppfostran och den bästa grunden för att barnen sedan skall kunna börja skolan i harmoni och trygghet.
Herr talman! Först vill jag säga att jag är glad över att statsrådet så småningom vill ta upp frågan om arbetsmiljölagen litet mer grundligt. Jag begärde replik framför allt på grund av Larz Johanssons inlägg, och jag vill säga att arbetarskyddet inte innebär att en rektor står mitt på golvet och säger ”snälla barn, tänk på arbetsmiljölagen”, lika litet som arbetsmiljölagen innebär att en arbetsledare står på verkstadsgolvet och säger ”snälla arbetstagare, tänk på arbetsmiljölagen”. Arbetsmiljölagen föreskriver bl.a. att inte bara skador som inträffar på arbetsplatsen utan också tillbud skall utredas och åtgärdas. Barn har ingen rätt till skyddsombud. De har ingen som är direkt ansvarig för att deras intressen tillvaratas i planeringen, i skolmiljön. De har ingen som registrerar, utreder och vidtar förebyggande åtgärder vid skador ellér tillbud. Om 1978 års riksdagsbeslut direkt hade följts upp på skolans område och vi hade fått en registrering av vilka skador som sker och en utredning om hur de har uppkommit och hur man i framtiden skall undvika liknande händelser, garanterar jag att vi inte skulle ha haft den här debatten i dag. Då skulle vi inte ha mötts av den förvåning som man kan märka i massmedia och kanske även på annat håll — hoppsan, har vi så mycket av våld! Då skulle vi ha vetat om detta våld för länge sedan och vidtagit åtgärder mot det i god tid.
Herr talman! Jag sade redan inledningsvis att jag i stort sett instämde med alla de synpunkter som framfördes tidigare under debatten, och jag upprepade inte allt tal om vad som kan orsaka de bekymmer i skolan som är beroende av samhället runt omkring. Jag upprepade heller inte vad som sagts om behovet av normer, fasta regler m.m. Allt detta är säkert bra, men det krävs också en del mer påtagliga saker. Jag är alldeles övertygad om att de som är verksamma ute i skolorna tycker att det är bra att vi uttalar vårt stöd och säger många vackra ord men att de också anser att det krävs en och annan mer påtaglig åtgärd. Jag är överens med Bengt Göransson om att man naturligtvis inte skall generalisera och hårdra, men om man läser de här rapporterna så konstaterar man att de nästan uteslutande är från Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping och den typen av stora orter och att de nästan uteslutande handlar om stora högstadieskolor. Man behöver kanske inte bli särskilt förvånad — jag är inte förvånad, Ingrid Ronne-Björkqvist. Jag har faktiskt vistats en del ute i skolor under årens lopp, och om man ställer sig mitt i ett centralkapprum, där 500 å 600 elever strömmar till från alla håll för att under fem minuters rast byta böcker och förflytta sig till rätt ställe, där de skall vara för nästa lektion, och alla skall konfronteras med alla, så tycker man inte att det är särskilt konstigt att det stundom blir en lätt irriterad stämning. Därför tycker jag inte att man skall underlåta att vidta de rent praktiska åtgärder som man genom ombyggnadsarbeten och annat kan vidta för att undvika att ha det på det här sättet. Vi kan ju konstatera att det absolut inte är någon bra ordning. Man skall naturligtvis inte heller hårdra resonemanget om att det alltid är stora klasser som är bekymret. Vi må väl ha vilka uppfattningar vi vill, Bengt Göransson och jag å ömse håll, men låt mig bara konstatera att det alldeles övervägande antalet lärare man talar med säger att det enda verksamma sättet att få bättre ordning i skolan, att få bättre arbetsmiljö, att nå ett bättre resultat, att få bättre kvalitet i undervisningen är att ha färre elever i undervisningsgrupperna. Det är allmänt vitsordat. Det kan inte vara en händelse att Elevorganisationen i Sverige i fredags uppvaktade utbildningsministern med krav på högst 25 elever i varje klass. Det är ju faktiskt de, eleverna, som varje dag upplever problemen, och de har kommit fram till den slutsatsen att skall det hända någonting påtagligt så måste de vara färre i varje klass — eller, om man hellre vill säga så, i varje undervisningsgrupp. Detta är så allmänt vitsordat att jag alldeles bestämt måste hävda att det är detta som är huvudproblemet.
Herr talman! Jag önskar att problemet vore så enkelt att det kunde lösas med mindre undervisningsgrupper. Faktum är att vi på högstadiet i dag har relativt små undervisningsgrupper, jämfört med vad vi tidigare haft. Man har infört system med s.k. 20-grupper. Tillvalen på högstadiet har medverkat till att man faktiskt har ganska små undervisningsgrupper, vilket också gäller i de mycket stora skolorna. Det är snarare där jag har sett problemet. Med det mycket omfattande tillvalet splittrar man i själva verket den centrala arbetsgemenskap i skolan som klassen borde vara. Alla rapporter om våld kommer inte heller från stora orter och stora skolor. En av de allra första rapporterna kom från en skola i Norrbotten. I samma kommun hade man två högstadieskolor, varav den ena präglades av mycket svåra spänningar, motsättningar och våldstendenser medan den andra uppenbarligen inte har haft motsvarande problem. Ann-Cathrine Haglund tar på nytt upp resonemanget om behovet att varje elev får tid och samtidigt skall välja mera och koncentrera sig på det som är viktigt. Jag tycker det ligger något av motsägelse i det Ann-Cathrine Haglund säger. Många av dem som vänder sig till mig och säger sig ha lösningar på problem vill medverka till att lösa problemen genom att sänka kraven för de elever som har svårt för att lära sig. De säger: Eftersom dessa elever har svårt för sig skall de inte behöva försöka, utan då skall man möjligen befria dem från skolan, eller i varje fall ge dem sådana kurser att de inte möts av de höga krav som skolan i dag faktiskt ställer. Jag har dock tyckt att skolan faktiskt måste säga, också till den elev som har svårt att lära: Du behöver kunna det här, och vi skall ge dig den tid du behöver för att ta dig igenom svårigheterna. Vi hjälper aldrig unga människor om vi tror att vi kan befria dem från svårigheter. Vi måste hjälpa dem igenom svårigheterna, och det har varit utgångspunkten och riktlinjen för mig när jag har hanterat de här frågorna. Jag tycker alltså inte att man skall sänka ribban och låtsas att man därmed hjälper den unga människan. Man skall hjälpa de unga att ta sig över. Men det är naturligtvis en mycket svår uppgift. Den löser man inte genom att varje termin tilldela ungdomarna ett litet papper på att de inte lyckades den terminen heller.

Herr talman! Eftersom alla elever i skolan, ja, alla människor, är olika och har olika intressen och förutsättningar, måste vi även i skolan ge eleverna förutsättningar att välja så att de känner att skolan är meningsfull för dem och att de klarar av skolan. Vi måste ge dem ökade valmöjligheter, särskilt på högstadiet, när eleverna har ganska bestämda uppfattningar om vad de vill ägna sig åt eller tycker att allting är ”träligt” och visar skoltrötthet. Främst måste vi se till att alla elever har en bra grund när det gäller att läsa, skriva och räkna. Detta är en förutsättning för att lära sig annat. Men därutöver måste eleverna kunna välja mellan olika ämnen och mellan kurser av olika svårighetsgrad. Det är enda sättet att få eleverna att känna att skolan är meningsfull och har någonting att ge dem. Man måste t.ex. ge elever en chans att välja lärlingsutbildning. Den teoretiska skolan passar inte för alla. Många vill i stället ge sig ut i arbetslivet, och då behöver de kunna välja en lärlingsutbildning där man får en kombination av träning i ett yrke och en teoretisk utbildning i olika ämnen. Jag tror att ökade valmöjligheter är enda sättet att få varje elev att känna att han eller hon lyckas, att skolan är meningsfull. Det ger samtidigt lugn och ro och ordning i skolor och klasser.

Herr talman! Jag får tacka bostadsministern för svaret. Bostadsministern brukar åberopa neutralitet och likformighet som angelägna mål för bostadspolitken, och det är de förvisso. Men tyvärr har den ena åtgärden efter den andra under Hans Gustafssons tid som bostadsminister verkat i rakt motsatt riktning. En fastighetsskatt har t.ex. genomförts som innebär att lika inte behandlas lika. Bostadsfastigheter utan förmånen av statliga lånesubventioner missgynnas gravt i förhållande till bostäder med räntesubventioner. Affärsoch kontorsfastigheter utanför allmännyttan belastas tungt med fastighetsskatt, medan motsvarande fastigheter som tillhör allmännyttan helt slipper undan. Dessa orättvisor föreslås bli ytterligare skärpta från nästa år. Ett annat exempel på hur orättvisorna förstärkts under Hans Gustafssons tid som bostadsminister är vinstdelningsskatten. Denna vinstdelningsskatt drabbar enbart fastighetsaktiebolag utanför allmännyttan, medan allmännyttan helt slipper undan. Eftersom vinstdelningsskatten bygger på en s.k. real beskattning, blir situationen djupt orättfärdig. Ju större skulder ett fastighetsförvaltande bolag har och ju högre inflationen är, desto större blir underlaget för vinstdelningsskatten. Att detta var djupt orättfärdigt och stötande stod uppenbarligen klart för den socialdemokratiska regeringen redan när propositionen om löntagarfonder drevs igenom. Bostadsministern försökte nämligen då undgå kritik genom att påpeka att allmännyttans undantagande från vinstdelningsskatt skulle vägas in vid de bostadspolitiska bedömningarna. Bostadskommittén, som tillsattes av Hans Gustafsson, påtalade också orättvisorna. Kommittén förutsatte att de bostadspolitiska hänsynstagandena skulle tillgodoses i finansdepartementets översyn. Men när det gäller denna översyn har man nu skjutit ifrån sig problemet genom att hänvisa det till det utredningsarbete som pågår inom företagsbeskattningen. År efter år kan man alltså tala om den obotfärdiges förhinder när det gäller att rätta till de orättvisor som orsakas av vinstdelningsskatten. Vilket svar får jag då av bostadsministern? Jo, att bostadsministern är nöjd. Förhållandena i dag påstås vara i stort sett tillfredsställande. Ytterligare åtgärder behövs inte. ens betydelse för olika fastighetsägarkategorier Bostadsministern hänvisar till att det s.k. fribeloppet för vinstdelningsskatten höjts till 1 miljon och till att inflationen nu är lägre. Men den lägre inflationen beror ju på att oljepriser, räntor och dollarkurs har sjunkit — ett förhållande som inte kan väntas bestå. Dessutom blir orättvisan inte mindre därför att det endast är en mindre del av bostadsfastigheterna som berörs. Jag kan tyvärr inte dra någon annan slutsats av interpellationssvaret än den att bostadsministern inte menar allvar med sitt tal om neutralitet och likformighet. Den som betraktar förhållandena i dag som i stort sett tillfredsställande kan inte ha särskilt stora krav på rättvisa. Vi kommer från moderat håll att fortsätta vårt arbete på att avskaffa vinstdelningsskatten helt och hållet, bl.a. på grund av dess djupt snedvridande effekter. Men också i avvaktan på detta borde bostadsministern — i enlighet med sin försäkran när vinstdelningsskatten infördes — ändå vidta sådana åtgärder att orättvisorna försvinner.

Herr talman! Det är inte riktigt att fastighetsskatten skulle vara neutral. Ett enda exempel: Affärsoch kontorsfastigheter utanför allmännyttan belastas tungt av fastighetsskatten, medan motsvarande fastigheter som tillhör allmännyttan slipper helt undan. När det gäller STAFA, som statsrådet nämnde, är det riktigt att statsrådet tvangs göra en brandkårsutryckning för att rädda företaget. Att säga att det är förhållandevis få som berörs när det gäller fastighetsförvaltande aktiebolag utgör ingen ursäkt för att orättvisor förekommer. Låt mig under två punkter sammanfatta de brister i konkurrensneutraliteten som finns. För det första innebär bruksvärdessystemet inom bostadssektorn att hyresinkomsterna för de privata bostadsbolagen bestäms av de allmännyttiga 101 företagens självkostnader. I allmännyttans självkostnader ingår inte någon vinstdelningsskatt. De privata fastighetsbolagen får således inte någon som helst täckning via hyrorna för den kostnad som vinstdelningsskatten kan utgöra. För det andra innebär undantagandet att de allmännyttiga företagen kan hålla lägre hyror på sina affärsoch kontorslokaler än de privata bolagen kan göra. Hyrorna för dessa lokaler behöver ju inte täcka vare sig fastighetsskatt eller vinstdelningsskatt. Eftersom allmännyttan dessutom är schablontaxerad kan överskottet i dess helhet användas för att subventionera bostadshyrorna, vilket i sin tur kan leda till lägre bruksvärdeshyror. Det är alldeles riktigt, som statsrådet säger, att vinstdelningsskatten inte är lika orättfärdig när inflationen är låg, och det har den ju varit det här året till följd av vissa omständigheter. Men hög inflation slår utomordentligt allvarligt. Jag tror att det finns många exempel på att en högre inflation än den vi nu har kan leda till att företag drabbas som i dag kan slippa vinstdelningsskatten. Jag vet att statsrådet genom information från Fastighetsägareförbundet har exempel på företag som kan drabbas — och företag har också drabbats. Det gäller bl.a. en bostadsfastighet, där omfattande ombyggnadsarbeten gjordes. Skulderna steg från 2 till 52 milj.kr. Trots att företaget hade ett underskott, uppgick vinstdelningsskatten vid taxeringen i år till drygt 560 000 kr. Med det nya fribeloppet kommer situationen att bli något annorlunda. Jag tycker det är utomordentligt sorgligt att bostadsministern inte är beredd att ändra på regler som kan drabba på detta sätt och som otvivelaktigt har drabbat många affärsoch kontorslokaler. Bostadsministern var dock uppenbarligen medveten om problemen när vinstdelningsskatten en gång genomfördes.

Herr talman! Bostadsministern har rätt i ett avseende: Jag överdrev när jag sade att kontorsoch affärslokaler tillhörande allmännyttan inte drabbas av fastighetsskatten. Det gör de, men i väsentligt lägre grad än de privatägda. Och skillnaden blir än mer markant efter den 1 januari nästa år. Skattesatsen höjs då till 2,5 26, vilket skall jämföras med allmännyttans 1,4 96. Självklart drabbas olika fastighetsbolag på olika sätt. Min kritik gäller de fastighetsförvaltande bostadsaktiebolag som driver sin verksamhet i konkurrens med allmännyttan och som har en så omfattande verksamhet och skuldsättning att det blir aktuellt med vinstdelningsskatt utöver fastighetsskatten. Det är i de fallen som jag bestämt vidhåller att det fortfarande föreligger bristande neutralitet. Jag beklagar än en gång att bostadsministern är nöjd med dagens situation och uppenbarligen inte är beredd att göra några förändringar utöver dem som redan har genomförts. Jag beklagar det uppriktigt.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig hur jag bedömer de långa väntetiderna för rättspsykiatriska undersökningar, särskilt i vad gäller tiden i häkte före överförande till rättspsykiatrisk klinik samt vilka åtgärder jag avser vidta utöver vad socialstyrelsen beslutat om. Hans Göran Franck har vidare frågat när förslag till förändring av den rättspsykiatriska organisationen förväntas och hur jag ser på frågan om huvudmannaskapet för denna organisation. Situationen inom den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten har under en följd av år varit mycket problematisk. Som anges i interpellationen är både väntetider och undersökningstider oacceptabelt långa. Jag vill alltså instämma i Hans Göran Francks beskrivning av förhållandena och betona att det är utomordentligt angeläget att förutsättningar skapas för att undersökningarna skall kunna genomföras inom den lagstadgade maximitiden om sex veckor. Jag har vidare tagit del av socialutskottets betänkande om långa väntetider för rättspsykiatriska undersökningar där det betonas att åtgärder omgående måste vidtas för att avhjälpa de rådande missförhållandena. Emellertid vill jag framhålla att problemen inte har sin huvudsakliga bakgrund i någon generell brist på resurser. Organisationen är trots att antalet platser minskats under senare år dimensionerad för ett större antal undersökningar än vad domstolarna för närvarande efterfrågar. Bakgrunden är istället vissa organisationsoch strukturproblem som ytterst sammanhänger med att rättspsykiatrin är en förhållandevis liten och gentemot övrig psykiatri avgränsad verksamhet. Verksamheten har bl.a. rekryteringsproblem och är mycket sårbar exempelvis vid pensionsavgångar. För att på sikt kunna få till stånd en väl fungerande undersökningsverksamhet krävs därför en närmare samordning och samverkan mellan rättspsykiatrin och den allmänna psykiatriska vården av särskilt vårdkrävande patienter. En sådan samordning ger, vid sidan av en stabilitet i undersökningsverksamheten, också förutsättningar för en förbättrad vård av de patienter som efter undersökning överlämnas till sluten psykiatrisk vård av domstolarna. En arbetsgrupp inom socialstyrelsen har utarbetat förslag till hur en sådan samordning kan utformas och som nämns i interpellationen pågår förhandlingar mellan sjukvårdshuvudmännen och staten om den framtida organisationen av den rättspsykiatriska verksamheten. Eftersom förhandlingarna för närvarande pågår vill jag i dag inte uttala mig om hur den framtida organisationen bör vara utformad. En förändrad organisation av den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten förutsätter att det sker en anpassning av de bestämmelser som reglerar hur undersökningarna skall utföras. En revidering av den lagstiftning som berör detta område förbereds för närvarande. Revideringen genomförs i nära anslutning till det arbete som pågår inom regeringskansliet med en ny lagstiftning för den psykiatriska tvångsvården. Utöver frågor i anslutning till en förändrad undersökningsorganisation bereds också andra förändringar av lagstiftningen om rättspsykiatriska undersökningar i brottmål. Inriktningen är bl.a. att det med bibehållen rättssäkerhet för den enskilde bör vara möjligt att i vissa delar förenkla det rättspsykiatriska förfarandet. De förenklingar som diskuteras förväntas bl.a. kunna medföra att rättspsykiatriska undersökningar i vissa fall kan göras mer begränsade än i dag. Vidare kan en förändrad lagstiftning innebära ett snabbare undersökningsförfarande och att behovet av undersökningar minskar. Avsikten är att de förslag till ny lagstiftning som bereds inom regeringskansliet efter lagrådsremiss skall föreläggas riksdagen under juni månad 1987. Regeringen har för avsikt att samtidigt presentera förslag till framtida organisation av den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. De initiativ som jag redogjort för syftar således till att ge förutsättningar för att långsiktigt lösa de problem som gett upphov till köerna. Självfallet kan dock inte den nuvarande situationen accepteras och parallellt med dessa långsiktiga initiativ måste mer temporära åtgärder vidtas. Som nämns i interpellationen har socialstyrelsen redan vidtagit vissa åtgärder som emellertid visat sig vara otillräckliga. Detta har uppmärksammats av regeringen och i anslutning till årets budgetarbete har socialstyrelsen fått i uppdrag att redovisa ett program för ytterligare åtgärder som skall genomföras år 1987. Programmet innefattar bl.a. en förstärkning av ledningsfunktionen vid Stockholmskliniken samt åtgärder för förbättrad organisation och teamarbete vid klinikerna. Vidare pågår införandet av ett budgeteringssystem som syftar till att stimulera klinikerna att öka antalet undersökningar. Enligt min bedömning bör de åtgärder jag här nämnt kunna bidra till att förbättra kösituationen. Jag skall löpande följa utvecklingen för att senare avgöra om ytterligare åtgärder blir nödvändiga.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag konstaterar med tillfredsställelse att socialministern instämmer i min beskrivning i interpellationen av de allvarliga missförhållandena beträffande långa dröjsmål med rättspsykiatriska undersökningar och främst de oförsvarligt långa vistelserna i häkte före intagning på rättspsykiatrisk klinik. De innebär ett mycket svårt och onödigt lidande för de intagna. Jag noterar också att socialministern instämmer i min interpellation, där jag angett att de åtgärder socialstyrelsen vidtagit visat sig otillräckliga samt att ytterligare åtgärder måste genomföras. Men jag kan inte dela socialministerns uppfattning att problemen huvudsakligen inte beror på bristande resurser. Inte heller torde de åtgärder som antyds i svaret vara tillräckliga för att avhjälpa den akuta situationen. Socialministern säger att den rättspsykiatriska verksamheten har rekryteringsproblem och är mycket sårbar, exempelvis vid pensionsavgångar. Rekryteringsproblemen beror väl huvudsakligen på missförhållanden som rått under lång tid inom detta verksamhetsområde. Det finns goda möjligheter att rekrytera, om arbetsförhållandena förbättras. För att avhjälpa den akuta situationen finns det bl.a. en betydande kader av läkare, som kan engageras för att på uppdrag göra rättspsykiatriska undersökningar. Det råder inget tvivel om att de besparingsåtgärder som vidtagits beträffande de rättspsykiatriska klinikerna, liksom de mycket utdragna och resultatlösa förhandlingarna med landstingen, varit till stor skada. Detta har lett till att en rättspsykiatrisk klinikavdelning nedlagts i Göteborg, att två avdelningar i Stockholm inte tas i anspråk samt att kliniken i Umeå ännu inte öppnats, trots att den varit inflyttningsklar sedan 1978. Sedan jag skrev min interpellation finns rapporter om att läget har försämrats. I början av denna månad beslutade enligt uppgift klinikchefen i Göteborg om intagningsstopp. Droppen som fick bägaren att rinna över var våldsamheter som ägde rum mellan patienter, med polisingripande som följd. Intagningsstoppet var kulmen på en ohållbar arbetssituation, som rått sedan klinikens kapacitet i ett slag halverades. Klinikchefen har uttalat att det som kan få slut på intagningsstoppet är att man öppnar den andra avdelningen. Yrkesinspektionen, som har varit inkopplad, har tillrått klinikchefen att i praktiken minska antalet patienter, så att personalstyrkan räcker till för att åtminstone säkra hälsa och liv hos personalen och medpatienter. Även i Stockholm har allvarliga incidenter förekommit. Båda klinikerna har vägrat att ta emot patienter som bedöms som farliga för personalens och medpatienternas säkerhet. JO har i dagarna beslutat granska förhållandena både i Stockholm och i Göteborg. Efter det att JO framfört sin ytterst kraftiga kritik den 9 juni i år beträffande de rättspsykiatriska undersökningarna och förhållandena vid klinikerna har en åtalad person i 55-årsåldern fått vänta i ensamcell på häktet i Stockholm under fyra månader och 23 dagar, innan han den 11 november fördes till den rättspsykiatriska kliniken i Huddinge. I detta allvarliga läge anser jag att det krävs kraftfulla och verksamma åtgärder. Det behövs 15 nya undersökningsplatser vid klinikerna i Stockholm och Göteborg. Socialstyrelsen vill öka antalet i Stockholm med fyra platser. Tillämpningskungörelsen för att lagens föreskrifter beträffande rättspsykiatriska undersökningar skall iakttas måste skärpas. Nya anvisningar behöver också övervägas av socialstyrelsen för att de stora ojämnheterna i tillämpningen skall kunna förändras. På sina håll är verksamheten hygglig, t.ex. i Uppsala. En bättre praktisk styrning krävs för att motsvarande nivå skall uppnås också på andra kliniker. Umeåkliniken måste snarast öppnas, oavsett om avtal med landstinget kan träffas eller inte. Staten har det fulla ansvaret för de rättspsykiatriska undersökningarna och vården. Staten måste göra erforderliga ekonomiska satsningar för att snarast reparera de stora skadorna. Förhandlingarna med landstingen bör snarast slutföras. Förutsättningarna för att rättspsykiatrin handhas av en självständig myndighet eller annat lämpligt statligt organ bör snabbutredas för att utröna om detta är en bättre lösning än att landstingen övertar ansvaret. De ekonomiska vinningar som gjorts genom stängningen av avdelningen i Göteborg och vissa andra besparingsåtgärder måste vägas mot de kostnader som de långa häktningstiderna innebär för andra, exempelvis kriminalvård, polis, åklagare och advokater. Det är inte ekonomiskt försvarligt att man på detta sätt övervältrar kostnader från klinikverksamheten på andra. De långa väntetiderna strider, som JO liksom justitieoch socialutskotten har fastslagit, mot gällande lagstiftning. JO har också hänvisat till den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna som Sverige anslutit sig till. Sverige är förpliktigat att iaktta konventionen. I artikel 5, punkt 3, garanteras att den som är berövad sin frihet är berättigad till rättegång inom skälig tid. Den skäliga tiden har överskridits i åtskilliga fall i vårt land. De rådande förhållandena är inte acceptabla i en rättsstat.

Herr talman! Det är ett intressant svar som socialministern har givit på herr Francks interpellation. Det är också bra att socialministern inser att det föreligger svåra problem när det gäller rättspsykiatrin. Men det är att förenkla problematiken något om man inte ser på historien och inte tar hänsyn till vilka möjligheter som har funnits att gripa in i ett tidigare skede, innan problemen blivit så stora som de i dag har visat sig vara. Jag har tidigare, i både motioner och interpellationer, väckt frågan om den rättspsykiatriska kliniken uppe i Umeå, där ju ett avtal sedan länge har funnits, vilket har uppfyllts av landstingets ledning, som har sett till att byggnader och klinik har färdigställts, men där staten inte har tagit sitt ansvar och fullföljt avtalet, så att man sett till att en klinisk verksamhet startats. Även rent regionalpolitiskt behövs den verksamheten. Umeå sjukvårdsregion är geografiskt mycket vidsträckt, och sedan länge har vi känt till problemen med de rättspsykiatriska undersökningarna, som inte kan företas inom regionen. Detta förorsakar stora kostnader för kriminalvården i form av resor, vidare svåra problem för domstolsväsendet, som i många fall avstår från att se till att en rättspsykiatrisk undersökning genomförs, därför att man är medveten om problematiken kring det hela. Det medför också svåra lidanden för den som skall genomgå undersökningen och dennes anhöriga, som inte har möjlighet att besöka vederbörande i en utsatt situation. Det finns många skäl därutöver som talar för att man till Umeå bör knyta också en rättspsykiatrisk klinik för att få undersökningarna utförda så nära hemorten som möjligt. Framtiden verkar inte speciellt ljus, när man med de förslag som nu ligger inte kan tänka sig att något skall hända inom det närmaste året. De förhandlingar som pågår tar en väldig tid, och jag tror att man i förhandlingsläget också bortser från det verkliga behovet. Man talar om att det är allt färre som behöver undersökningen, och orsaken måste vara de dåliga förhållanden som i dag råder när man försöker att på andra sätt klara situationen. Utgår man från ett sådant underlag, som inte är riktigt underbyggt, får man en felaktig ingång i en förhandling när man skall sluta avtal. Vi behöver alla de platser som för närvarande finns tillgängliga, och vi behöver Umeåregionens platser för att klara ut behoven. Det handlar om svårt sjuka människors situation och om brott som har begåtts av dessa sjuka människor. Vi har här ett ansvar att se till att förfarandet är godtagbart för den svenska rättsstaten. Att avvakta att vi får en ny lagstiftning är inte rimligt, även om det också i sig kommer att innebära ändrade krav på organisationen. Vi måste i dag se till de krav vi har rätt att ställa på den rättspsykiatriska verksamheten, där tillståndet i Sverige i dag är mycket dåligt. Det krävs att alla insatser samordnas för att förbättra läget, och i den samordningen är det viktigt att Umeåregionen får sin klinik öppnad och använd och på det viset kan avlasta de kliniker som i dag inte fungerar väl.

Herr talman! Margéö Ingvardsson har frågat mig om regeringen kommer att föreslå en bred utredning om den framtida förlossningsvården. Hon kritiserar också att inte någon företrädare för barnmorskorna ingått i socialstyrelsens expertgrupp som gjort riskbedömningar av dödligheten hos nyfödda barn på olika vårdnivåer inom förlossningsvården. Den promemoria, benämnd Vården före, under och efter förlossning, som socialstyrelsen i november skickat ut på remiss utgör första steget i en utredning om den framtida förlossningsvården. Den utgör en statistisk analys av material från bl.a. medicinska födelseregistret och missbildningsregistret. I ett andra steg kommer en utredning att tillsättas inom socialstyrelsen för att med remissbehandlingen som grund fullfölja den långsiktiga planeringen av förlossningsvården. Denna utredning skall slutföras under år 1987. Den kommer att ha en bred sammansätttning, och enligt vad jag har inhämtat kommer Barnmorskeförbundet att bli representerat. Det finns mot denna bakgrund ingen anledning för regeringen att tillsätta en utredning.

Herr talman! Tack för svaret på min interpellation. Jag tackar särskilt för det klara beskedet att socialstyrelsen skall tillsätta en utredning om den framtida förlossningsvården och att Barnmorskeförbundet skall få vara med i den utredningen. Det är viktigt att barnmorskornas kunskaper får prägla utredningen redan från början för att den framtida förlossningsvården skall kunna diskuteras från medicinska, psykologiska och arbetsmiljöberättigade krav. Ibland tenderar utredningar inom socialstyrelsen att bli rena expertutredningar — och det kanske är naturligt — medan facken reduceras till remissorgan. På så sätt kan viktiga aspekter komma fram först vid remissbehandlingen, och det är många gånger en nackdel för utredningen. Nu har vi alltså fått beskedet att socialstyrelsen skall tillsätta denna utredning och att barnmorskorna skall få vara med i den. Givetvis är jag lika nöjd med att socialstyrelsen tillsätter en utredning som om regeringen på annat sätt hade tagit initiativ till en utredning. Förlossningsvården har genomgått stora förändringar under de senaste 20 åren. För oss som fick barn i början av 1960-talet var förlossningen inte alltid en enbart positiv upplevelse. Det var inte ovanligt att pappan visades ut ur förlossningsrummet av en bestämd barnmorska, att smärtlindringen var obefintlig, och att man som blivande mamma knappast hade några möjligheter att framföra önskemål om hur man ville föda sitt barn. I dag är förlossningsmiljön mycket mjukare, och förlossningen är en angelägenhet även för pappan. Det är självklart i dag. Smärtlindringsmetoderna har förbättrats, även om det finns en del övrigt att önska om användningen av den och tillgången på den. Den medicinska säkerheten för mor och barn är mycket hög i Sverige, och det beror på en utmärkt förebyggande mödrahälsovård. Många förändringar inom förlossningsvården är ett resultat av krav I och med medicinska framsteg och teknologins ökande användning inom 15 december 1986 förlossningsvården började en ny diskussion. Röster höjdes för att födandet inte borde överlåtas åt experter och åt teknologin, och rörelser startades som började propagera mot hemförlossning. Som väl är har intresset för hemförlossningar inte fått någon större genomslagskraft här hemma. Däremot verkar det finnas ett växande intresse för de s.k. ABC-klinikerna, som är ett mellanting mellan hemförlossning och sjukhus. Dessa kliniker finns framför allt i USA, men man har också börjat inleda en försöksverksamhet i Danmark. På ABC-kliniken är förlossningsrummen inredda som lägenheter. Det är vanliga dubbelsängar, heltäckande mattor, dämpad belysning, och hela familjen kan vara med. Det kan verka oerhört tilltalande, men man kan aldrig utesluta — hur bra den förebyggande vården än är — att den enkla naturliga förlossningen plötsligt kan bli livshotande för både mor och barn. Då måste hemmiljön omedelbart bli ett effektivt operationsrum, och den högtidliga familjestunden kan bli en skräckupplevelse. Givetvis skall vi alltid vara öppna för nya signaler inom vården, men när det gäller förlossningsvården och kravet på s.k. naturliga förlossningar måste vi mycket noga veta alla konsekvenser, både för mor och för barn, och vad det betyder för personalens arbetsmiljö innan vi ställs inför fullbordat faktum. Samtidigt som intresset för ABC-kliniker växer, går det en privatiseringsvåg genom vår sjukvård. Jag är orolig för att vi kan komma i den situationen att snart se en privat ABC-klinik växa fram någonstans här i landet. Jag hoppas därför att kommande utredning noga belyser konsekvenserna av förlossningar i hemmiljö. Det finns även andra områden som utredningen bör titta på, och det är bl.a. den tidiga hemgången. Är det bra för mammor och barn eller är det bra för dem som vill spara pengar i landstingets budget? Smärtlindringen börjar nu också ifrågasättas, och det är främst av dem som ser bara negativa verkningar av de medicinska framstegen, t.ex. en ökad teknologianvändning. Det är oerhört viktigt att få svar på dessa frågor, och vi är många som väntar på dessa svar. Jag vill också fråga med anledning av socialstyrelsens promemoria om säkerheten på förlossningsenheter för nyfödda barn. Den visar att det inte är någon skillnad i det avseendet mellan större kliniker och de små BB enheterna. Finns det därmed, socialministern, en chans för att de små BB-enheter som fortfarande finns i landet får vara kvar även i framtiden?
Herr talman! På den fråga som Margéö Ingvardsson ställer vill jag svara att som Margéö Ingvardsson vet är det landstingen, sjukvårdshuvudmännen, som beslutar och bestämmer om organisationen av hälsooch sjukvården.
Herr talman! Ja, det är klart att det är landstingen som har den direkta bestämmanderätten över och därmed ansvaret för landstingens sjukvård. Men man är ju som landstingspolitiker inte okänslig för signaler från socialstyrelsen. Under 1970-talet kom de signalerna från socialstyrelsen att förlossningar på de mindre enheterna var farliga för mor och barn. Under 1970-talet lade landstingen därför ned de små BB-enheterna, oftast under stora protester från de blivande föräldrarna. Man hänvisade då till socialstyrelsens besked att det var illa ställt med säkerheten på de små enheterna. När socialstyrelsen nu kommit med nya signaler om säkerheten — den är lika stor på de små och de stora enheterna — är det klart att man kan hoppas att landstingen själva drar slutsatsen att de små BB-enheterna inte skall läggas ned, men det är möjligt att det behövs ytterligare propåer från högre ort för att vi skall få ha kvar de små BB-enheterna.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har ställt följande frågor till mig: 1. Ärsocialministern beredd att medverka till att kostnad för smittskyddsåtgärder i behandlingsrummet inte debiteras patient som är eller misstänks vara bärare av smittsam gulsot eller aids? 2. Är socialministern beredd att medverka till att den nya tandvårdstaxan får en utformning som garanterar anonymitetsskydd vid smittsam gulsot och aids? Enligt riksförsäkringsverkets tillämpningsföreskrifter till gällande tandvårdstaxa skall patient som misstänks vara bärare av smittsam gulsot eller aids stå för sin del av kostnaden för nödvändiga smittskyddsåtgärder i behandlingsrummet, förutsatt att detta arbete inkräktat på tiden för patientbehandling. Debitering skall ske för en särskild åtgärd enligt tandvårdstaxan. I tillämpningsföreskrifterna anges också att när denna kod används skall behandlingarna eller arbetsmomenten specificeras. Det är enligt min uppfattning angeläget att ens.k. riskpatient av kostnadseller integritetsskäl inte skall behöva avstå från tandläkarbesök. Den 1 februari 1987 träder en i flera avseenden reviderad tandvårdstaxa i kraft. I samband härmed kommer också riksförsäkringsverkets tillämpningsföreskrifter till taxan att behöva omarbetas. Mot bakgrund av vad jag nu anfört är jag beredd att medverka till att en bestämmelse snarast möjligt tas in i den reviderade tandvårdstaxan med den innebörden att några kostnader för smittskyddsåtgärder i behandlingsrummet inte debiteras patient som är eller misstänks vara bärare av smittsam gulsot eller aids. Det blir således tandvårdsförsäkringen som får svara för patientens kostnader för dessa smittskyddsåtgärder. När det gäller frågan om anonymitetsskydd har jag erfarit att riksförsäk — Prot. 1986/87:49 ringsverket avser att förbättra detta i sina kommande tillämpningsföreskrif 15 december 1986 ter på så sätt att tandläkaren endast om försäkringskassan fordrar det skall behöva dokumentera anledningen till att åtgärden, som bl.a. omfattar dessa smittskyddsinsatser, debiteras.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag kan naturligtvis inte vara annat än nöjd när hon är beredd att åtgärda dé missförhållanden som jag har påtalat. Det är helt orimligt att patienter som kan tänkas smitta sjukvårdspersonalen med gulsot eller aids skall kunna frestas att dölja detta. Det skulle nämligen kunna innebära flera hundra kronors extra kostnad för tandläkarbesök, om patienten avslöjade att det kan finnas risk för smitta. Min andra fråga gällde anonymitetsskyddet.

Herr talman! Inga Lantz har ställt följande frågor till mig: 1. Är det rimligt att ha ett statsbidragssystem som inverkar så negativt på kvaliteten inom barnomsorgen som det nuvarande systemet har visat sig göra? 2. Hur skall den fortsatta utbyggnaden av heldagsomsorgen och fritidshemmen kunna garanteras så att full behovstäckning inom dessa två omsorgsformer uppnås? 3. Hurser statsrådet på debatten om utbyte av daghem mot småbarnsskola? Fram till år 1984 lämnades statsbidrag för varje plats i daghem under förutsättning att minst två tredjedelar av platserna utnyttjades under minst fem timmar per dag. En tredjedel av platserna kunde således utnyttjas för barn med kortare vistelsetid utan att detta påverkade statsbidraget. Ett stort antal kommuner anmälde till socialdepartementet att man hade svårigheter att uppfylla denna s.k. tvåtredjedelsregel på grund av att en ökad andel barn enbart efterfrågade plats med kortare vistelsetid än fem timmar. I det nya statsbidragssystem som infördes år 1984 skapades, genom införande av hela och halva statsbidrag, förutsättningar för kommunerna dels att ta emot fler barn på deltidsplatser, dels att få bättre kompensation för de högre kostnader som följer av en längre vistelsetid. 118 Redan i sina statsbidragsansökningar för år 1984 redovisade kommunerna att 80 Ze av barnen vistades mer än sju timmar i daghem. Denna andel ökade ytterligare något under år 1985. Denna oväntade utveckling har medfört konsekvenser för verksamheten. Den har också medfört kraftigt ökade utgifter för statsbidragen. Bl. a. dessa förhållanden gör att vi för närvarande håller på att se över statsbidragen till barnomsorgen. Inga Lantz två andra frågor vill jag besvara genom att hänvisa till den proposition om förskola för alla barn som på förslag av regeringen antogs av en bred riksdagsmajoritet för ett år sedan. Av beslutet följer att barnomsorgen skall byggas ut till full behovstäckning senast år 1991. Regeringen har så sent som i oktober i år i den s.k. regeringsförklaringen framfört att riksdagens beslut skall fullföljas. Om detta bör det således inte råda någon oklarhet. I den nämnda propositionen redovisas också mål och riktlinjer för verksamheten i barnomsorgen. Dessa mål och riktlinjer innebär inte att svensk barnomsorg utvecklas i riktning mot någon form av småbarnsskola av den typ som förekommit i debatten. Jag vill emellertid tillägga att verksamheten i daghem, deltidsgrupper eller fritidshem aldrig får stagnera i någon för alltid given form. Det pågår också ett kontinuerligt förnyelseoch utvecklingsarbete i kommunerna. Enligt min mening måste särskilt verksamheten för de äldre förskolebarnen uppmärksammas i detta arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Barnomsorgen är i dag hotad från många håll, och det finns stor anledning att känna oro inför vad som kommer att hända i framtiden. För det första pågår en kvalitativ nedrustning av barnomsorgen i form av ökade barngruppsstorlekar och neddragning av personal. Dessa kvalitetsförsämringar hänger samman med det statsbidragssystem som för närvarande gäller. Visserligen talas det i dag mycket om målsättningen med barnomsorgen och om vikten av att ha pedagogiska program. Men det går inte att skyla över uppenbara brister i barnomsorgen med programskrifter och fagra tal om hur viktig barnomsorgen är, om inte grundläggande kvalitetsnormer tillgodoses. För det andra byggs inte barnomsorgen ut i den takt som behövs för att alla barn skall få tillgång till plats. Köerna är fortfarande årslånga på vissa håll i landet. Bara vart fjärde barn har tillgång till daghemsplats, och bara vart femte skolbarn har omsorg efter skolan. Eftersom förvärvsfrekvensen bland kvinnor med barn i förskoleåldern och i yngre skolåldern ligger på omkring 90 96, finns ett stort behov av barnomsorg. Men huvudskälet till utbyggnad av barnomsorgen är förstås barnens egna behov av denna. Det har gjorts en del angrepp mot barnomsorgen i den sista tidens debatt. Det har emellertid sedan en tid tillbaka förelegat en forskningsrapport som visar att barnomsorg är mycket bra för barnen, framför allt för de barn som har turen — så vill jag beteckna det — att få börja mycket tidigt på dagis. Barn som från tidig ålder fått vara på daghem klarar sig nämligen bättre när de börjar skolan än de barn som har haft andra former av barnomsorg. Både i skolarbetet och i det sociala beteendet visar dessa barn en större mognad än — Prot. 1986/87:49 andra. Dessa erfarenheter har gjorts i det s.k. Fastprojektet. De som har 15 december 1986 placerats på daghem redan under sitt första levnadsår klarar sig bäst av alla barn i skolan. Detta gäller oberoende av barnens sociala bakgrund. Jag noterar detta som en pluspoäng för en tidig daghemsstart. Förutom att barnen klarar sig bäst i det vanliga skolarbetet är de mer språkligt utvecklade, mer socialt utåtriktade, självsäkrare och mindre rädda än andra barn. Dessa forskningsresultat förtjänar att påpekas i den strida strömmen av klagomål och misstroendeförklaringar mot barnomsorgen. För det tredje angrips nu den modell som hittills gällt i vårt land, nämligen utbyggnad av heldagsomsorgen. I debatten om den framtida barnomsorgen har förts fram tankar på införande av ett system med någon form av småbarnsskola i stället för daghem, i vilken fritidshemmens funktion tas över av skolan på något sätt. Jag har av Bo Södersten, som drivit denna fråga, hört att man nu i Lund skall starta en sådan småbarnsförskola. Med tanke på den senaste tidens debatt och med tanke på de försämringar som rapporterats från skilda delar av landet verkar det som om det nu gällde mer att försvara den barnomsorg som vi faktiskt har i dag än att utveckla idéerna och framtidsmöjligheterna inom barnomsorgen. Detta är beklagligt. Jag vill också något kommentera svaret på min interpellation. Det finns en positiv nyhet i svaret från Bengt Lindqvist, och det är att man nu äntligen inom regeringen har tagit till sig av kritiken vad gäller det nuvarande statsbidragssystemet. Jag vill uppmana Bengt Lindqvist att se till både att det kommande bidragssystemet får en inbyggd kvalitetsgaranti genom att man kopplar det till personaltäthet och gruppstorlekar och att det samtidigt tvingar kommunerna att bygga ut barnsomsorgen. Jag menar också att staten i det nya statsbidragssystemet bör ta på sig kostnaden för personalen. Bengt Lindqvist säger att han vill fullfölja tanken på full behovstäckning till 1991. Men denna s.k. fulla behovstäckning är inte egentligen någon full behovstäckning. Vad det handlar om och som proposition 209 innehöll är en utbyggnad av öppen förskola och deltidsförskola. Ytterligare 170 000 barn skall få plats i dessa varianter, som inte tillgodoser kvinnors och barns behov av en heldagsomsorg. Bara 55 000 platser skall komma till i daghem och familjedaghem, dvs. s.k. heldagsomsorgsverksamhet. Så är det beställt med den fulla behovstäckningen! Med tanke på att 90 96 av kvinnorna med barn i de aktuella åldrarna förvärvsarbetar ganska mycket och har långa restider behövs det en heldagsomsorg. Om man räknar så, visar det sig att det faktiskt fattas 300 000 platser för förskolebarnen. Vidare är jag inte lika säker på att inte tanken om småbarnsförskola har förkastats. Den tanken lär tyvärr komma att poppa upp litet här och var. Det vore bra om Bengt Lindqvist kunde försäkra mig att man åtminstone i regeringskansliet inte på något sätt är intresserad av denna tanke.

Herr talman! Jag vill kort kommentera ett par punkter i Inga Lantz inlägg. Det råder delade meningar mellan oss och vpk om hur man skall beräkna full behovstäckning. Planeringen i propositionen bygger på att man varje år 113 går ut till medborgarna och frågar vilken typ av förskola och barnomsorg som de vill ha. Planeringen utgår sedan från den efterfrågan som kommit till uttryck från familjerna. Jag tycker att det är den absolut överlägsna formen för planering av den fortsatta utbyggnaden. Jag vill beträffande den fördelning av efterfrågan på barnomsorg som Inga Lantz nämner säga att jag tror att det har inträffat förskjutningar i förhållande till de siffror som lämnas i propositionen. Den fördelning som skall ligga till grund för planeringen är under alla förhållanden den som tar sig uttryck i människornas efterfrågan. När det gäller småbarnsskolan menar jag att man i debatten om denna i högsta grad försummar de avgörande pedagogiska fördelar som kan vinnas, om omsorgen också tas som utgångspunkt för pedagogisk verksamhet. Det är det som gör att daghemmen är så överlägsna en småbarnsskola av den modell som har beskrivits. De som pläderar för en småbarnsskola måste för övrigt också visa hur de barnomsorgsbehov som därutöver finns skall tillgodoses, men det har de hittills inte gjort. Pedagogiskt är småbarnsskolan ett sämre alternativ. Det finns problem på omsorgsområdet som måste lösas vid sidan om småbarnsskolan. Jag tror att detta gör att det alternativet i längden inte är särskilt intressant för ekonomerna jämfört med det fullödiga alternativet inom daghemsverksamheten.
Herr talman! Det är klart att man hoppas att man kan lita på kommunernas beräkningar. Men har man såsom jag varit med om att arbeta fram kommunernas barnomsorgsplaner, som regeringen bygger sina ställningstaganden på, vet man att arbetet består av olika steg. Man börjar med antalet barn i ena kanten. Genom olika avtrappningssystem kommer man till ens.k. utbyggnadsnivå. Allra sist kommer man till en servicenivå, alltså vad kommunen anser sig ha möjlighet att förverkliga. Jämför man början av spalterna med slutändan av dem, finner man att det inte är mycket man behöver bygga ut. Samtidigt skall vi komma ihåg att den kvinnliga förvärvsfrekvensen är 90 26. Det är en av de högsta förvärvsfrekvenser som förekommer i västvärlden. Det finns 177 000 daghemsplatser och 110 000 familjedaghemsplatser. Det finns 570 000 barn i åldrarna 1,56 år. Det innebär ett behov av ca 300 000 platser. De flesta familjer i dag får fortfarande ordna sin barnomsorg på egen hand. Man kan tycka att det har gått bra, men det är faktiskt inte den lösning som vi vill ha. Att då framlägga förslag om öppen förskola och deltidsförskola löser varken barnens eller kvinnornas problem på det sätt som jag tror att vi är överens om att vi vill ha det. Det är glädjande att man skall ändra statsbidragssystemet. Regeringen har tydligen insett att det behövs en längre tillsyn än det timantal som föranledde förändringen till det statsbidrag som vi har i dag och som har lett till kraftiga kvalitetsförsämringar. När man beräknar behovet av barnomsorg, skall man se mera på den kvinnliga förvärvsfrekvensen och mindre snegla på kommunernas avräk ningar. Kommunerna försöker få ner behoven så mycket som möjligt. Prot. 1986/87:49 Kommunernas beräkningar är inte att lita på. De visar inte det verkliga 15 december 1986 behovet. OM den frömidal 3 m den framtida barn Jag är fortfarande orolig för vad som kommer att hända med barnomföljen omsorgen Jag är orolig för att den sociala daghemsomsorgen kommer att ersättas med något slags allmän pedagogisk förskola på fem sex timmar om dagen. Jag är orolig för att denna förskola bara skall ta emot barn från tre års ålder. Jag är orolig för att skolstarten kan tidigareläggas till fem eller sex års ålder. Jag är orolig för att en föräldraförsäkring eller något slags vårdnadsbidrag kommer att utgå till dess barnet fyllt tre år. Jag är orolig för att skolbarnsomsorgen skrotas och ersätts med verksamhet i skolan eller i andra öppna former, t.ex. i föreningar. Om denna typ av barnomsorg genomförs, har både kvinnokampen och barnens rätt till en social och pedagogisk omsorg och fostran tagit flera steg tillbaka.
Herr talman! Jag vill för ordningens skull påpeka att den efterfrågeundersökning som jag hänvisade till och som barnomsorgsutbyggnaden utgår från består av en direkt förfrågan till familjerna. Familjernas uttryckta önskemål om att få plats i daghem, familjedaghem, deltidsgrupp eller öppen förskola är avgörande. Detta är en av de största statistiska undersökningar som görs i detta land. Den som gjordes senast omfattade 126 000 barn. Nog har vi en ganska god grund att stå på, när vi gör våra prognoser för den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen.
Herr talman! I vilket fall som helst föreslår regeringen en alldeles för låg utbyggnadsnivå. Jag skulle vilja ta upp en annan sak som rör barnomsorgen, nämligen taxefrågan. Jag vill veta hur regeringen ser på den orättvisa som blir följden av att kommunerna har så olika taxesättningar. Är det rimligt att en familj skall tjäna eller förlora tusenlappar på att bo i rätt eller fel kommun? I dag skiljer det faktiskt 22 000 beskattade kronor mellan vad en familj får betala i den billigaste och i den dyraste kommunen när det gäller dagistaxan. Det säger sig självt att detta är orimligt. All barnomsorg borde vara helt bekostad med statsmedel, och föräldrarna skulle betala via en progressiv beskattning. I Bollnäs lär man ämna införa en 0-taxa. Man har börjat försiktigt med en låg enhetstaxa. I Bollnäs resonerar man som så att det inte är socialtjänsten som skall bedriva fördelningspolitik med inkomstrelaterade avgifter. Olika modeller har diskuterats. Ett förslag är att ta ut 510 kr. i månaden för familjer som har barn på dagis oberoende av hur många sådana barn familjen har eller hur många timmar man behöver omsorg. För enbart fritidsbarn föreslås 310 kr. i månaden. Genom denna enhetstaxa blir administrationen enkel och 15 billig. Barnomsorgen i Bollnäs lär kosta 48 milj.kr. Genom taxan får man in 5,5 milj.kr. Vid en 0-taxa skulle man behöva höja skatten med 35 öre eller göra omprioriteringar. Jag har velat ta upp denna fråga därför att jag tycker att de olika taxorna är orimliga. Jag vill även peka på att kommunerna egentligen får in väldigt litet genom taxorna, trots att de är mycket höga i de flesta kommuner. Jag vill fråga Bengt Lindqvist: Är det inte, när vi nu diskuterar den framtida barnomsorgen, dags att ta itu med dagistaxorna och på sikt införa 0-taxa? Vi har faktiskt råd med att både bygga ut till en bra och tillräcklig barnomsorg och dessutom införa 0-taxa. Finansieringen kan läggas på den statliga sidan. Föräldrarna betalar via skattsedeln. Jag är medveten om att det förutsätter en mycket större utbyggnad än i dag. Jag skulle vilja ha några kommentarer från Bengt Lindqvist när det gäller dagistaxorna.

Herr talman! Jag noterar att min meddebattör för in nya frågor i debatten. Jag skall svara kort på avgiftsfrågan. Jag har i olika sammanhang uttryckt min oro över att avgifterna inom barnomsorgen börjar bli så olika. Därmed spelar de en viktig roll för ekonomin för de familjer det gäller. Jag tror att vi måste se upp med avgiftspolitiken på detta område så att det inte drar i väg för långt. I princip menar jag att när vi uppnår full behovstäckning skall förskolan vara fri. Den debatten får man ta när vi uppnår full behovstäckning. Då kan man diskutera denna fråga såsom en rättvisefråga på ett helt annat sätt.

Herr talman! Det finns en otäck regelbundenhet i aidsepidemin. När vi i fjol vid den här tiden diskuterade sjukdomen fanns det ett 40-tal aids-sjuka i landet. I dag är siffran 88. Mot bakgrund av vad som har hänt i andra länder kan vi med någorlunda god säkerhet förutse hur antalet drabbade jämnt och stadigt kommer att stiga under de närmaste åren. Merparten av dem som kommer att råka ut för aids under slutet av 80-talet är vid det här laget redan infekterade av HIV-viruset, och om det inte sker några oväntade genombrott i forskningen så lär det knappast kunna förhindras att antalet sjuka åter och återigen fördubblas. Vad vi i dag måste vidta de mest energiska ansträngningar för att förhindra är att den här sjukdomen fortsätter att öka under 90-talet. Vi måste helt enkelt sätta åt alla klutar för att stoppa HIV-smittan genom ökade kunskaper och ökad försiktighet. Att hindra smittans vidare spridning — det är alltså huvuduppgiften. Men aids och HIV ställer oss också inför en annan uppgift, nämligen att bistå och stötta alla dem som har drabbats av infektionen. De behöver vårt stöd och vår omtanke och vår solidaritet. Men det här är inte någon ensidig relation. Vi behöver också deras stöd, omtanke och solidaritet. Det är faktiskt de HIV-smittade som kan hindra att infektionen sprids vidare, och därför har vi alla anledning att vara tacksamma och erkännsamma inför den ansvarskänsla som de allra flesta av de smittade ger prov på. Ett av de få hoppfulla inslagen i den här epidemin är att en del HIV-patienter har börjat engagera sig aktivt i arbetet mot aids. Vi skulle behöva något av en länkrörelse mot aids, en rörelse som både hjälpte till att hålla modet uppe och bidrog till att sprida information. Jag hoppas att vi får en sådan rörelse, och jag vill gärna att vi från riksdagens sida säger klart ut till de HIV-smittade: Ni har en uppgift. Ni har en viktig uppgift i kampen mot epidemin. De rapporter som vi får från läkarna tyder på att de allra flesta HIV-patienter har en förtroendefull relation till sjukvården och att de följer de anvisningar som läkarna ger. Men så har vi självfallet också en del som inte gör det och som genom ett vårdslöst levnadssätt kan bidra till att sprida smittan vidare. Det gäller i första hand injektionsmissbrukare som är beroende av narkotika. Det är denna grupp som berörs av de lagändringar som nu föreslås. Vad socialutskottet tillstyrker är att det för den lilla skaran av misskötsamma skall finnas möjligheter till samverkan mellan smittskyddsläkaren och andra samhällsorgan såsom socialtjänsten, polisen och skyddskonsulenten. Det har uppstått en hel del missförstånd kring regeringens proposition. Från flera håll har man befarat att de här lagändringarna skulle öppna vägen för något slags allmän polisövervakning av HIV-smittade eller rent av av homosexuella. Låt mig mycket klart säga ifrån att något sådant inte åsyftas och inte får komma i fråga. Socialutskottet har genom flera markeringar strukit under att det rör sig om ett snävt och begränsat sekretessgenombrott. Det är således inte de många behandlande läkarna utan enbart smittskyddsläkaren som skall ha möjlighet att få in uppgifter från vissa myndigheter. De personer som kan beröras är alltså enbart sådana patienter som bryter mot de behandlande läkarnas föreskrifter. Låt mig så ta upp frågan om de anonyma testningarna. Under det senaste året har det kommit mycket entydiga signaler från infektionsläkarna om att testningsfrekvensen är oroväckande låg. Det har säkert flera förklaringar — inte minst att många helt enkelt föredrar ovisshet framför visshet. Men det är också omvittnat att många homosexuella helt enkelt inte litar på sjukvårdssekretessen. Vi må tycka att den oron är obefogad, men den finns där som en psykologisk realitet. Och det är mot den bakgrunden som ett mycket stort antal läkare som arbetar i frontlinjen med dessa testningar menar att det sannolikt skulle hjälpa om man kunde utlova fullständig anonymitet även till dem vars testresultat visar att de är smittade. Jag måste säga att jag är bedrövad över att socialutskottets majoritet inte har velat acceptera den här synpunkten. Vad majoriteten glömmer är att den stora smittfaran i dag inte kommer från den lilla gruppen av misskötsamma bland de kända smittbärarna utan från de tusentals okända och omedvetna smittbärare som ännu inte har genomgått testning. Hur stor den gruppen är vet ingen säkert, men det mesta talar för att den åtminstone är tre eller fyra gånger större än de 1200 kända smittbärarna. Jag menar alltså att majoriteten i socialutskottet inte riktigt har förstått proportionerna i de olika faror som hotar och att den lägger en så stor vikt vid kontrolltanken att den därmed riskerar att motverka den smittskyddsinsats som nu är allra viktigast, nämligen att stimulera så många som möjligt att genomgå test. Herr talman! Aidsepidemin ställer vårt samhälle inför många nya och stora problem. En allvarlig fara är att fördomar som under åtskilliga år har trängts tillbaka åter griper omkring sig. Jag tänker i första hand på de många villfarelser och vanföreställningar som råder kring homosexualitet. Det har gått flera år sedan homosexualitetsutredningen lade fram en del intressanta förslag, och jag hoppas att dessa inte för alltid skall få samla damm i någon byrålåda i kanslihuset. Vi hade väntat oss en proposition här i december med anledning av denna utredning, men vi har fortfarande inte fått någon. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Formellt tar riksdagen i dag ställning till vissa modifikationer av sekretessen i smittskyddsärenden. I verkligheten handlar det om ett frågekomplex av vida större betydelse. Problemet med HIV-smitta har ställt det svenska samhället i en situation där det inte på länge har befunnit sig. Förekomsten av en nedbrytande, dödlig och hittills obotlig form av infektion aktualiserar frågor långt utanför de medicinska och rättsliga områdena. I ett sådant läge måste samhälle och medborgare rannsaka sin grundläggande människosyn. Att närma sig aidsfrågan nödvändiggör en social värdegrundval, en ideologi. När man fattar olika medicinska och rättsliga beslut måste denna ideologi hela tiden vara medveten och styrande. Den måste bygga på den humanism och demokrati som kännetecknar modern socialpolitisk syn. Den måste bilda en betryggande spärr mot fördomar, förakt och tvångsfilosofier, som eljest lätt nog tränger fram ur ett rädslans och den politiska opportunismens klimat. Dagens beslut handlar alltså om att ge smittskyddsläkarna rätt att ta del av vissa sekretessbelagda uppgifter hos socialtjänst, polis och hälsovård. Ett sådant sekretessgenombrott kan naturligtvis uppväcka farhågor. Med de förtydliganden som socialutskottet har gjort, delvis på vårt partis initiativ, bör dessa farhågor vara undanröjda. De uppgifter saken gäller är sådana som smittskyddsläkaren behöver för att följa upp sådana HIV-smittade som inte följer läkares råd och som genom sitt levnadssätt utsätter medmänniskor för smitta utan hänsynstagande. Det är viktigt att slå fast vad lagändringen innebär och likaså vad den inte innebär. Det handlar inte om att smittskyddsläkare skall få ut uppgifter om HIV-smittade i allmänhet. Än mindre handlar det om att smittskyddsläkaren skall kunna få ut uppgifter om personer med homoeller bisexuell läggning. Varken sexuell läggning eller HIV-smitta utgör någon grund för att få ut sekretessbelagda uppgifter. Saken gäller endast den mycket begränsade grupp HIV-smittade, som genom ett destruktivt levnadssätt, som de vanligen inte själva förmår bryta, riskerar att sprida smitta till en större krets andra personer. Denna begränsade grupp innefattar i stort sett bara injicerande missbrukare och prostituerade. Får en läkare information om att någon genom sitt beteende sprider smitta på detta sätt, skall han anmäla detta till smittskyddsläkaren. För att bedöma och följa upp ärendet kan smittskyddsläkaren då få ut uppgifter. Men det blir i så fall uppgifter som enbart har relevans till bedömandet av smittorisken. Någon rätt att få ut personliga uppgifter av annat, mer allmänt slag föreligger inte. En HIV-smittad som har normal läkarkontakt, bemödar sig om att följa medicinska råd, visar frivilligt ansvar och hänsyn mot sina sexualpartner är över huvud inte berörd i sammanhanget. Vidare är uppgifterna avsedda för smittskyddsläkarens information, och de lämnas enbart på hans initiativ. Varken polis eller socialtjänst skall bedriva någon uppgiftsinsamling på eget bevåg. Deras uppgift är över huvud inte att granska människor från smittskyddssynpunkt. Det stora flertalet HIV-smittade torde för övrigt inte förekomma i uppgifter från vare sig polis eller socialtjänst. De speciella uppgifter smittskyddsläkaren kan få tillgång till beträffande den särskilda gruppen personer står under sekretess hos honom. Det är inte fråga om att cirkulera uppgifter mellan myndigheter på något okontrollerbart sätt. Skulle smittskyddsläkaren finna underlag för att i sista hand ingripa med tvångsåtgärder mot en missbrukare eller prostituerad, är socialtjänstens aktiva insats viktig. Att ge stöd för att en människa skall förmå bryta ett destruktivt levnadssätt är en central uppgift både socialpolitiskt och från smittskyddssynpunkt. Det kan avvärja och minimera tvångsingripanden enligt smittskyddslagen. Vi från vpk har tillåtit oss en reservation på yrkandet om aktiv socialtjänst, eftersom vi anser att majoriteten gärna kunde ha tryckt hårdare härpå. Däremot är det bra att initiativ tas till tidsbegränsning och regelbunden omprövning av beslut rörande tvångsvård enligt smittskyddslagen. Hittills har denna lag i princip kunnat grunda tvångsförvaring på sjukhus på obestämd tid, något som ur medborgarrättslig synvinkel är helt oförsvarligt. Vpk insisterar, liksom folkpartiet, på utsträckt anonymitet vid HIV-tester. Må vara att vi har en sträng sjukvårdssekretess. Men vi har här att göra med djupt rotad psykologisk rädsla hos många homooch bisexuella, sprungen ur samhällets attityd mot homosexualitet. Det är en barriär man måste söka bryta igenom. Socialutskottets argument, att tester inte kan ersätta smittskyddsåtgärder, är ett märkligt yttrande. Menar utskottet att det skulle vara ur smittskyddets synvinkel betydelselöst, om en smittad söker läkare eller ej? Menar utskottet att kontakten med sjukvården är likgiltig ur smittskyddssyn — Prot. 1986/87:50 vinkel? Eller tror utskottet att smittskydd bara bedrivs med hjälp av höjda 16 december 1986 pekfingrar och hot om tvångsåtgärder? I så fall går utskottet emot alla = Jas soo ag tidigare riksdagsbeslut, som betonat att medborgarens insikt och frivilliga ansvar och ett positivt stöd från sjukvård och socialtjänst är smittskyddets främsta utgångspunkt. Jag vill erinra om vad jag inledningsvis sade om social ideologi. Aidsfrågan är bara till en del en smittskyddsfråga. Den är framför allt en fråga om ett samhälles sätt att reagera på en speciell situation och dessa reaktioners betydelse för den politiska och sociala utvecklingen. Det är nu det avgörs, om samhällsklimatet skall gå i riktning mot mera tvång, avskiljande, social utstötning eller om det skall leda till en mobilisering av social insikt, medmänsklighet och solidaritet. Det finns tillräckligt många begerotare och isoleringsfanatiker ute och spelar kille i massmedia för närvarande. Och om vi ser aidsfrågan bara som en smittskyddsoch lagstiftningsfråga, kommer sådana stämningar att påverka opinionen. Därför avvisar vårt parti alla tendenser till att öka tvångsmetoder i det sociala arbetet. Man skall inte bekämpa en sjukdom med ökad hårdhet mot de utslagna och med ett allmänt brutalare socialt klimat. Man skall hålla isär smittskyddslagstiftning och allmän sociallagstiftning och inte missbruka den senare för syften som den inte skall tjäna. Aidsfrågan skulle kunna — i bästa fall — bli utgångspunkt för en ny social insikt, en insikt om att det faktiskt existerar två parallella typer av sexuell läggning, att det finns hundratusentals sinom hundratusentals homosexuella som lever och arbetar i samhället utan att vara socialt erkända för vad de är. De har väntat länge på samhälleligt erkännande och på att samhället aktivt skall motverka de fördomar som möter dem. Det vore ur alla synvinklar en stor vinst, om staten nu kunde förmå sig till att framlägga förslag om deras fulla medborgerliga och civilrättsliga likställdhet i samhället. Det skulle bidra till ett bättre socialt klimat och en högre samhällspolitisk kultur. Alternativet är att fördomar och rädsla växer, att restriktioner och tvångsmentalitet tar över i sociala sammanhang och att samhället tar ett baksteg in i ett mörkare tillstånd, som man hoppats skulle vara övervunnet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de både reservationerna.

Herr talman! Jag tror att vi alla i utskottet och i denna kammare delar den oro som finns inför den nya sjukdom som nu behärskar vår tankevärld. Vi vet också hur siffrorna ständigt ändras beträffande smittbärare, nya aidsfall på sjukdomsstadiet och personer som avlider. Så oron för denna utveckling delar vi alltså. I socialutskottet har vi försökt nå enighet hela vägen. För en tid sedan hade vi en stor hearing. Vi avlämnade ett omfattande betänkande. För min del trodde jag att vi skulle kunna vara eniga. I stort sett är vi det också. Men våra meningar delar sig på en mycket väsentlig punkt, nämligen i frågan om anonymitet. Vi menar att testning kan vara anonym i den meningen att ingen behöver antecknas i några journaler. Man kan också söka den läkare man vill. När vi bestämde oss för att smittskyddslagen skulle gälla, bestämde vi oss 7 också för att om testningen visade positivt utslag, dvs. att man var smittad och bar på en smittsam sjukdom, skulle smittskyddslagen gälla. På den punkten råder det olika meningar.

— — — Sekretessen kan brytas bara i vissa undantagsfall, främst då uppgiftsskyldighet till annan myndighet finns bestämd i lag eller förordning.” Det betyder att sekretessen bryts när det är fråga om brottslighet. Utskottet skriver vidare: ”Däremot finns ingen möjlighet att efter en intresseavvägning lämna ut uppgifter som omfattas av hälsooch sjukvårdssekretessen. Sekretess innebär tystnadsplikt i det allmännas verksamhet samt förbud att lämna ut handlingar. När det gäller personal inom enskild bedriven hälsooch sjukvård finns motsvarande bestämmelser om tystnadsplikt i 6 § tillsynslagen. Brott mot tystnadsplikt är straffbelagt — — —. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. I fråga om HTLV-III-smitta finns dessutom särskilda regler om anonymitet vid provtagning, om kodning av laboratorieprov och även om kodning av anmälan till smittskyddsläkare i de fall smitta konstateras. Utskottet vill också erinra om att det finns många andra uppgifter om hälsooch sjukvården vilka människor kan uppleva som känsliga och vara angelägna om att de inte kommer till andras kännedom. Som exempel kan nämnas uppgifter om genomgångna aborter och uppgifter om psykiska sjukdomar. Det har inte påståtts annat än att sådana uppgifter har ett fullgott sekretesskydd genom de regler utskottet ovan redogjort för.” Jag menar att denna sekretess är tillräcklig. Det är också viktigt att stryka under den. Jag beklagar ifrån utskottsmajoritetens sida att vi har fått en debatt på den här punkten. Det leder till att man oroar människor, och det är denna oro som i sin tur får de konsekvenser som reservanterna talar om. Utskottets värderade ordförande sade att det ifrån många håll — man fick nästan en känsla av att det var från alla läkare — hade kommit propåer om fullständig anonymitet. Så är självfallet inte fallet. Läkarnas meningar är delade på den här punkten. Man kan också säga att två olika intressen möts. Det handlar å ena sidan om intresset hos den enskilde att vara helt anonym, och det intresset kan delas av den läkare som han eller hon kommer i kontakt med. Men å andra sidan finns också smittskyddsläkarnas intresse och det allmänna intresset. Det är dessa två intressen som möts och som vi måste sammanväga. Det är också vad utskottet har gjort. Jag ber att få tillstyrka utskottsmajoritetens förslag, också i fråga om reservation 1 — jag förstår i själva verket inte varför den har kommit till. Utskottet säger ju mycket tydligt att socialtjänsten skall gå in med all sin stödjande verksamhet. Jag vill till slut säga: Vi understryker att smittskyddet är nödvändigt därför att det är fråga om vård och behandling. Det är fråga om just den solidaritet som det har talats om här, den solidaritet som vi måste visa de människor som drabbas. Vi måste också visa all omtanke i denna grannlaga situation. Jag tror att man ifrån samhällets sida måste göra allt för att de människor som drabbas får vård och behandling och inte utsätts för större svårigheter än vad som är absolut nödvändigt och som följer av denna dödsbringande sjukdom. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Evert Svensson vänder i anonymitetsfrågan på bevisningen på ett inte korrekt sätt. Det är inte så att diskussionen om anonymitet har skapat oron. För övrigt har jag tillhört de debattörer som här i kammaren mycket klart har betonat att vi har en sträng sjukvårdssekretess och att frågan om anonymitet kanske är mer psykologisk än reell. Men Evert Svensson vänder alltså på bevisningen och hävdar att debatten skulle ha skapat denna oro. I verkligheten är det denna oro som har skapat debatten. Oron finns ute, och den har att göra med samhällets inställning till homooch bisexuella. Det är där oron stiger, och det är för att dämpa den som man skulle kunna tänka sig en utsträckt anonymitet, som skulle tjäna smittskyddet. Det måste ju tjäna smittskyddet ju mer man uppmuntrar de eventuellt smittade och människor ur riskgrupperna över huvud taget att söka kontakt med sjukvården. Tydligt är att denna kontakt i dag inte fungerar så som ur olika synvinklar önskvärt vore. Jag vet inte om man skulle kunna tänka sig något sorts kompromiss på mer eller mindre halva vägen i den här frågan. Det är visserligen riktigt att när ett prov visar sig vara positivt, då träder formellt sett smittskyddslagen in. Då blir den lagen giltig — företeelsen faller inom lagens giltighetsområde. Men så länge en HIV-smittad har kontakt med sin läkare och följer råd och anvisningar är det ju över huvud taget inte aktuellt att i praktiken sätta smittsskyddslagen i funktion, utan då fungerar det hela i alla fall, på frivillig basis och på förtroendets grund. I sådana fall skulle vi kunna behålla den förstärkta anonymiteten. En helt annan situation inträder om det står klart att den smittade genom sitt levnadssätt och beteende är en fara på det sätt som vi har diskuterat i dag, vilket har föranlett oss att godta ett visst sekretessgenombrott till förmån för smittskyddsläkarens uppgiftsinhämtande. I ett sådant fall träder smittskyddslagen i funktion rent praktiskt. Det är en annan situation, och då kan man naturligtvis med fog hävda att det inte går att göra anspråk på anonymitet. Det skulle ju betyda att man lämnade de människorna helt åt sig själva, och det kan rimligen inte vara ansvarsfullt att göra. Jag skulle alltså vilja testa Evert Svensson en smula på tanken att man skulle kunna arbeta sig fram till någon sorts läge där man tog vederbörlig hänsyn till smittskyddsaspekten, sådan vi har diskuterat den i dag, men ändå kunde få utsträckt anonymitet för de HIV-smittade som följer råd och föreskrifter och över huvud taget inte bedöms utgöra någon risk.